Herr talman! Vi kanske inte mera skall blanda in klädseln i detta, men med tanke på de motgångar jag mött i riksdagen under många år borde jag kanske ha uppträtt i mörka kläder. Nu är jag mera optimistisk, och jag har därför valt en annan färg. Det var det jag menade. Sedan säger herr Mossberger att det är orimligt att vår organisation skall få ett anslag. Jag har nyss talat om att vi arbetar för samma sak — jaktoch viltvård — och därför tycker jag inte att det är orimligt. Vi har också en skola — Karl-Ersgården utanför Hällefors — där vi faktiskt hjälper till så gott vi kan för att verkligen föra dessa angelägenheter till torgs, och då tycker vi att det vore rimligt att vi finge ett anslag. Det kan inte vara riktigt att en enda jägarorganisation skall ha monopol på jaktvårdsfonderna, som alla jägare bidrar till. Det är inte orimligt att fordra att vi skall få ett litet anslag ur dessa medel. Herr Mossberger framhåller också att jag säger att jag vill sträva för en mera demokratisk jakt. Det är så rätt och riktigt. Jag tycker att det är odemokratiskt att t.ex. föra den uppfattningen till torgs att den obligatoriskt reglerade älgjakten skall få leda till att många tusen jägare inte får tillfälle att jaga, bl.a. de som har små marker och de marklösa. Det måste väl vara odemokratiskt att man för att få skjuta en älg om året är tvungen att inneha 1 000 hektar mark — det är vad som stipulerats i Norrland. Den som har 300 hektar får skjuta en älg på tre år. Vad är en älgjakt värd, om det skall förfaras på det sättet? Det finns möjligheter att reglera på annat sätt: genom ökning eller minskning av antalet allmänna jaktlovdagar, koförbud, totalförbud osv. Möjligheter finns, men här är det likadant som tidigare — det råder Herremansvälde, de stora skall bestämma. Det tycker vi är odemokratiskt. Jag vill inte ge mig in i diskussion med herr Mossberger om ordföranden i Svenska jägareförbundet; jag har ingenting emot ordföranden där. Jag har heller inte tagit upp någon diskussion om Svenska jägareförbundet, utan jag har bara ställt organisationerna mot varandra och redogjort för vad som skiljer. En sak för sig är att vi andra inte oreserverat kan gå tillsammans med Svenska jägareförbundet med tanke på de stadgar detta förbund nu har.
Herr talman! Jag hade inte tänkt irritera kammaren med att förlänga den här debatten, men eftersom herr Wikner i sin argumentering har tagit Nr 39 in just den bygd som jag kommer ifrån, så har jag inte kunnat underlåta Onsdagen den att ta kammarens tid i anspråk. Just i de trakterna har jag under de 10 meis 1971 SEnASte månaderna fått 36 de mest Kusliga | bevis på hur en s.k. Anslag ur jaktvårdsjägarorganisation arbetar när den, som den säger, skall se till att alla 0 Re - äg ni ä fonden till Jägarmarkägare får rättighet till jakt. Jag återkommer till den saken senare. nas riksförbund. Jag har inte någonting emot den ena eller andra typen av jaktorganisa Läkdsbved ” tion — om det är Svenska jägareförbundet, Jägarnas riksförbund eller ee JSKen Landsbygdens jägare är för mig tämligen egalt. Däremot är det alldeles självklart, tycker jag, att man inte, som herr Wikner gjorde gällande vid utskottsbehandlingen, kan jämställa jägarorganisationerna med studieorganisationerna och säga att om det lämnas statsbidrag till fyra å fem studieorganisationer så skall vi kunna förfara på samma sätt när det gäller jägarorganisationerna. För mig synes det fullständigt omöjligt. Om man över huvud taget skall bedriva ett jaktvårdsarbete under rimliga former, så kan man inte spalta upp jägarintressena på en massa organisationer. Jakt, jaktvård och viltvård är ändå något som är knutet till markerna, till djuren som finns där. Jag skulle tro att det är svårt att dela upp djuren på marker där det finns olika jägarintressen. Enligt mitt bedömande måste man försöka bedriva en viltvård som är anpassad till våra marker, en viltvård som vi allesammans kan ha nytta av, både jägare och naturintresserade i övrigt. Herr Wikner började sitt inlägg med att säga att Jägareförbundet hade tillkommit på 1800-talet, och enligt vad man kunde få fram av hans anförande består förbundet ännu i denna dag av adel och storgodsägare. Det verkar som om herr Wikner över huvud taget inte förmärkt den utveckling som skett under de senaste femtio åren. Det är väl riktigt att när Jägareförbundet startade leddes verksamheten av andra människor än den typ förbundet numera består av, ty då hade inte allmogejägarna vare sig råd eller intresse att sluta upp kring en sådan här verksamhet. I dag har de möjlighet att göra det. Tack vare den verksamhet som Jägareförbundet har inriktat sig på har man en anslutning av 175 000 människor, och ingen kan försöka göra gällande att dessa 175 000 är adelsmän och storgodsägare. Jag sade inledningsvis att det var förhållandena uppe i Norrbotten som gjorde att jag fann anledning gå upp i debatten, och det gäller då främst älgjaktens organisation och utveckling. Vi vet att det har gjorts utredningar på denna punkt i vårt land, utredningar som samfällt kommit fram till att vi måste ha en form av reglerad älgjakt. Det har rått enhällighet kring den saken, och det har då gällt att finna de rätta formerna för en sådan reglering av älgjakten. Fördenskull har Kungl. Maj:t uppdragit åt länsjaktvårdsföreningarna i ett antal län — numera, om jag inte är fel underrättad, tre, sedan Norrbotten tillkommit — att utföra försöksverksamhet för att man skall få se hur en älgjakt, som är reglerad så att ingen allmän jakttid förekommer, verkar.

101 Detta gäller inte bara i fråga om jakt och jaktvård utan även andra förhållanden. Sedan slinker vi i Norrland med, oavsett om systemet passar våra bygder och vidder eller inte. Vi ville nu pröva den reglerade älgjakten för att på det sättet komma fram till något som var lämpligt för oss, där vi skulle kunna anvisa vägar som var riktiga för en reglering av älgjakten. Vi fick också Kungl. Maj:ts tillstånd till detta. I den situationen rycker bl.a. Jägarnas riksförbund in och talar om vilken otrolig orättvisa detta skulle innebära och vilken mängd jägare som skulle ställas utanför möjligheterna att utöva jakt. Först och främst är detta ett fullständigt felaktigt påstående, men hela det resonemang som herr Wikner för om att Jägareförbundets verksamhet skulle leda till att massor med människor ställs utan möjlighet till jaktutövning är långt ifrån riktigt. Självfallet måste man erkänna, att när det gäller älgjakten kan det inte vara möjligt att den som äger 5—10 eller 20—30 ha mark har en älgstam som han själv kan skatta praktiskt taget hur som helst. Det är väl därför som man rent allmänt och även viltbiologiskt ansett det riktigt med en lagstiftning på denna punkt och med den reglering av älgjakten, som vi nu skall pröva. Det har emellertid nu uppstått en opinion som gått så långt att det t.o.m. nyligen inträffat att en s.k. jaktvårdsförening beslutat att inte söka licens på någon älg. Man skall jaga älg precis som förut, oavsett lagstiftningen. Om det är för att Jägarnas riksförbund kommit på platsen eller inte kan jag inte avgöra, men det är klart att den propaganda som Jägarnas riksförbund har medverkat till under dessa senaste år har haft en viss betydelse. Jag vill följaktligen, herr talman, säga att när man gör gällande att det är försök till någon sorts utpressning av en minoritet, när det inte lämnats statsbidrag till Jägarnas riksförbund, är det en fullständigt felaktig tolkning. Den riktiga tolkningen har givits av vice ordföranden i utskottet. Han redovisade klart att Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare utför ett arbete och bedriver en verksamhet som Svenska jägareförbundet inte har något som helst bidrag för. Om man prompt, mot all hyfs och ordning, skall ha en speciell jägarorganisation vid sidan om Svenska jägareförbundet, så må man ha det, men man kan inte rimligen begära att få statsbidrag för sin verksamhet — i så fall borde Svenska jägareförbundets anslag höjas väsentligt utöver vad förbundet för närvarande får. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten; jag tänkte inte att vi skulle få någon diskussion om den reglerade älgjakten. Jag avstod själv från det och talade bara om vad som skilde oss åt, men jag nämnde då faktiskt obligatorisk, reglerad älgjakt. Den kritik som herr Johansson i Holmgården framförde mot vissa jägare skickar jag vidare till jägarna i hans hembygd. Framför kritiken till de jägarna i stället! De frågorna behöver vi inte diskutera här i riksdagen. Vidare kan jag tala om för herr Johansson i Holmgården, att det är först på senare tid som Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare har fått medlemmar i Norrbotten; i fjol, om jag minns rätt, hade vi inte en medlem där. Jag tycker att herr Johanssons anmärkning var oberättigad. Herr Johansson sade att det inte har riktats någon kritik mot de nuvarande förhållandena. Det var en person som nyligen meddelade mig att 15 000 människor har skrivit på listor och skickat till Kungl. Maj:t som protest. Om detta är riktigt finns det ju en kritik. Jag har aldrig sagt att Svenska jägareförbundet består av adel och storgodsägare. Jag sade att i början var det de som skötte om den här förnämliga jägareföreningen där Hermann Göring faktiskt var hedersledamot. Jag tycker nog att vi skall hålla oss till sakfrågan och inte föra in ovidkommande frågor i debatten — det är anslaget det gäller. Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Debatten om anslaget till Jägarnas riksförbund— Landsbygdens jägare återkommer med jämna mellanrum en och ibland två gånger om året. Hittills har resultatet blivit detsamma — man har inte lyckats få något anslag. Min bedömning i dag är att jag tycker att debatten nu förs på en något mer hyfsad nivå än tidigare, då representanter för de båda organisationerna gått till häftiga angrepp mot varandra. Det är riktigt att Svenska jägareförbundet fått riksdagens uppdrag att sköta om viltvården och jaktvården. Jag har redan i den gamla riksdagen sagt att jag för min del finner att Svenska jägareförbundet har skött den uppgiften utomordentligt bra. Men sedan förbundet fick uppdraget har det gått många år, och tiderna har förändrats och vi med dem. Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare har vuxit sig litet starkare och fått någonting att säga till om i jaktliga sammanhang. Om man skulle bifalla yrkandet om bidrag till Jägarnas riksförbund— Landsbygdens jägare innebär det inte att man skulle försämra möjligheterna för Svenska jägareförbundet. Det förbundet har fortfarande riksdagens uppdrag att sköta jaktvårdsarbetet och naturvårdsarbetet i landet, numera närmast under naturvårdsverket. Men nog tycker jag att det är riktigt att Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare får ett anslag i förhållande till den verksamhet organisationen bedriver för naturvård och viltvård. Man kan inte komma ifrån att Svenska jägareförbundet har anslag för detta ändamål, även om det går in i det stora sammanhanget och är väldigt svårt att skilja ut. Ingen kan väl heller förneka att Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare gör en utomordentlig insats i de områden där den kanske är den största organisationen eller i varje fall har en betydande medlemskader att arbeta med. Jag skall inte ytterligare förlänga debatten, herr talman, jag vill bara yrka bifall till reservationen som är fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag hade kunnat avstå från att yttra mig och helt instämma med herr Mossberger och herr Johansson i Holmgården, men jag begärde ordet för att rätta till ett missförstånd som jag vet förekommer i kammaren. Det är många som tror att här är det fråga om ett minoritetsförtryck, och då tycker de synd om den lilla parten. Jag finner det angeläget att liksom herr Johansson i Holmgården understryka vad herr Mossberger tidigare har sagt: det är på det sättet att Svenska jägareförbundet år 1938 fick i uppdrag att så att säga sköta statens andel i jaktvården, och det uppdraget förnyades 1951.

Nu har vi inom Svenska jägareförbundet i uppdrag att sköta om statens andel. Dessutom har Svenska jägareförbundet en egen verksamhet, givetvis finansierad endast av egna medel. Det har både herr Mossberger och herr Johansson i Holmgården sagt, och även den senaste talaren underströk det. Det är viktigt att komma ihåg detta. Det går inga statsbidrag till den verksamheten, utan den — liknande den som Jägarnas riksförbund— Landsbygdens jägare bedriver — finansierar Svenska jägareförbundet genom egna medlemsavgifter.

Jag vill understryka att jakten för många människor har en stor betydelse, för en del t.o.m. så stor att de tycker att det är den som gör livet värt att leva. Så konstigt är det faktiskt, och det gäller för oss som har ansvar för den framtida utvecklingen att se till, att inte denna möjlighet tillintetgörs för kommande generationer. Vi kan slösa bort den tillgången. Både staten och Svenska jägareförbundet har funnit det angeläget att hitta former för att bevara möjligheten för framtida generationer att utöva jakt. Jag tror att det var herr Jadestig som sade att om vi tilldelar Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare det här anslaget — vilket i och för sig är orimligt med hänsyn till att man jämför det med det bidrag som går ut till Svenska jägareförbundet — skulle motsättningarna mellan de båda jägarförbunden minska. Jag är inte helt övertygad om det. Det anförande som herr Johansson i Holmgården här höll visar att det inte är alldeles säkert att spänningarna minskar om man får ökade ekonomiska möjligheter inom Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare att driva propaganda för splittring. Vad vi är intresserade av — och vad riksdagen bör vara intresserad av — är att vi får en organisation på detta område som kan bevara jakten och jaktmöjligheterna för kommande generationer. Den rekreation som jakten utgör i tillvaron är så pass dyrbar och fin att jag tror att det skulle se illa ut om vi slösade bort den genom en ofruktbar och förödande diskussion mellan två konkurrerande jägarförbund. Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka att det här inte är fråga om att utöva något minoritetsförtryck. Vad vi vill är en likställighet i den debatt som pågår, och den likställigheten innebär att Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare, liksom Svenska jägareförbundet, själv skall stå för de kostnader som man har för sin egen verksamhet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är kanske lämpligt att en som inte tillhör något av jägarförbunden och själv icke sysslar med att jaga ändå lägger sig i den här diskussionen, Vi hade ju förut en god vän från Blekinge, som man alltid skulle få diskutera med. Nu har tydligen hans uppdrag övertagits av herr Mossberger och jag måste säga att sakligt spelar de på precis samma sträng. Det är ändå så att vi har haft och har en herrejakt i vårt land. Bonden var avstängd från all jakt fram till 1780-talet. Men hur har det varit sedan? Det är riktigt att den som ägt stora marker alltid har haft makt att utöva jakt. Att vi under senare tid i Norrland har fått en sådan oerhörd reaktion mot den avstängning, som sker där uppe, är därför ganska naturligt. Som tur är går en del av det gamla bondesamhällets arvtagare i spetsen i det avseendet.

Eftersom jag har goda vänner som är intresserade av jakt vet jag hur det går till. Det var visst herr Johansson i Holmgården som talade så vackert om förhållandena i Norrland. Jag känner inte honom tyvärr, men jag utgår ifrån att han är en större jordägare eller en större bonde — det märktes liksom på själva talet. Nu har vi som sagt kommit i den situationen att vi reglerar jakt, så att de som bor i Uppland — i Uppsala och i Stockholm — reser upp till Norrland och sköter om jakten där. Sedan reser de ner till Uppland och deltar i jakten där och på andra håll. Är detta jaktvård? Det liknar ju mera en sorts slakt, och det verkar som om ett visst intresse skall vara monopoliserat för en viss grupp.

Herr Dockered talar om likställighet. Ja, det är en likställighet på det högre planet. Jag har sysslat med hur man burit sig åt med bygdebefolkningen i Norrland och en bra bit ned över Mellansverige. Om ni läser riksdagens protokoll bara från 1800-talets början och framåt skall ni se hur rätten har varit liktydig med makt. Sedan säger man här att vi har uppdragit åt Svenska jägareförbundet att vara Konungens och riksdagens befullmäktigade ombud. Jag har aldrig varit med om det! Jag trodde att riksdagen inte behövde ha någon förmyndare, och i varje fall har jag utgått från att riksdagen skall söka bevara åtminstone skenet av att representera svenska folket. Nu kan man säga: Ja, men se svenska folket har varit de besuttna, och de andra skall ställas utanför. Det är en återgång till ett tänkande på detta område som är liktydigt med det som förekom på 1600-talet. Det skulle vara mycket att tillägga i detta sammanhang. Jag är ju ingen älskare av jakten över huvud taget, även om den kan vara nödvändig, men jag är intresserad av naturvård och av att även djuren i skogen skulle kunna ha en fredlig tillvaro. Helt nyligen satt jag och talade med en gammal jägare, som kanske har skjutit de flesta älgarna i detta land och som är medlem av ett jaktlag. Han sade att han vid ett visst tillfälle fått order från ett bolag att alla älgar på de milsvida områdena skulle bort; fanns det en enda älg kvar där, så var det en för mycket. Det är dessa herrar som sitter och bestämmer; jag har aldrig hört att en liten torpare med 10—15 tunnland haft någonting att säga till om i detta sammanhang. Så är det väl på de marker där herr Mossberger vistas, och herr Johansson i Holmgården har kanske också kommit över åtskilliga tunnland mark. Sedan har det sagts här att vi inte skall splittra oss. Tänk er vilket idealiskt tillstånd vi skulle ha om vi sade att riksdagens ledamöter skall inte splittra sig i fem partier! Eventuellt skulle någon då ha ett eget parti. Eller tänk om vi skulle säga att bönderna bara skall ha en enda organisation, och Uppland bara skall ha arbetsgivarorganisationerna för lantarbetarna, inte något lantarbetarförbund. Det är ju en orimlig uppläggning. Jag kommer att rösta för reservationen, herr talman. Även om man anser att den som litet har, honom skall även tagas ifrån det han har, så är det ju ändå inte någon trevlig rättsprincip ur riksdagens synpunkt. Jag förstår mer än väl att man söker motiveringar som passar intressesynpunkterna, eftersom man givetvis är rädd för att tvingas avstå något av den myckenhet man nu har. Men det är inte så vi skall resonera här i riksdagen, eller hur?

Herr talman! Det var närmast herr Lundberg som föranledde mig att begära ordet, men jag skall fatta mig ganska kort. Herr Lundberg ansåg att det kunde vara lämpligt att én person som inte tillhör vare sig Svenska jägareförbundet eller Jägarnas riksförbund— Landsbygdens jägare säger något i denna debatt, och i så fall kan herr Lundberg och jag ta varandra i hand. Jag tillhör nämligen inte någon av dessa organisationer, och inte heller är jag jägare. Om man som herr Lundberg har varit med om att i riksdagen besluta att Svenska Jägareförbundet skall ha hand om ledningen av jakten och viltvården i detta land, så tycker jag att man också måste respektera det beslutet, till dess att något annat beslut har fattats. Sedan talade herr Lundberg om splittring, och även om jag inte riktigt förstod vad han sade uppfattade jag ändå att han nämnde Lantarbetareförbundet. Jag är medlem av det förbundet, och herr Lundberg vet lika väl som jag att det har funnits splittring också där en gång i tiden och då Nr 39 hade vi flera organisationer. Men man begärde ju aldrig något anslag av Onsdagen den huvudorganisationen, och det hade enligt mitt förmenande varit helt 10 mars 1971 örlnligr.

Herr talman! I sådana sammanhang när vi här diskuterat saken har jag alltid försökt att bryta monopolet i fråga om jakten. Herr Mossberger tillhör Lantarbetareförbundet, och jag har tillhört det gamla Sågverksarbetareförbundet, som båda har haft LO som huvudorganisation. Vi har ansett det vara lämpligt att det på det område vi företrädde fanns olika förbund — även om man i dag ofta slår ihop organisationerna till större enheter. En annan sak som jag tycker är orimlig är att bevara ett tänkesätt i samhällsarbetet som är en kvarleva av det gamla ståndssamhället. På 1860-talet trodde man sig gå mot något nytt. Den 17 december 1918, när man beslöt om den allmänna och lika rösträtten, utgick man från en mera demokratisk värdering av människorna. Jag kan inte förstå att vi nu skall bevara ett samhälle, där vi överlåter åt en liten grupp att bestämma allting, precis som man 1611 överlät på adeln att ta hand om ungefär 800 av de högsta ämbetena här i landet. Det tycks alltjämt vara så, att de som tillhör en viss grupp också skall ha alla rättigheter.
Herr talman! Jag vill protestera mot herr Lundbergs påstående att det är adeln och godsägarna som styr Svenska jägareförbundet. Så är det inte. Jag känner många medlemmar — inte alla; det finns 175 000 — och jag vet att där är många småbrukare, många arrendatorer och inte minst många industriarbetare. Jag tror därför att det är litet felaktigt att påstå att det bara är storgodsägare som bestämmer.
Herr talman! Det är nog riktigt att herr Mossberger känner flera av jägarna än jag gör. Men jägarna i Uppland känner jag ganska bra. Vi hade en gång en möjlighet att få in en enda representant från arbetarhåll i det där fina förbundet; när majoriteten ändrades föll han bort, och nu kom han in igen. Nu har vi alltså en människa som sitter där, men jag kan inte begripa att det har någon inverkan på det hela. Det har det inte heller om Kungen utser representanter. Jag har inte märkt någon skillnad i det avseendet mellan dem och de andra. De följer med, och det är ju det som vi skulle försöka bryta.
Herr talman! Jag tycker att herr Mossberger blandar bort korten här. Vi har inte begärt att vi skall ha någon rätt att råda över och organisera jakten i detta rike; den har ju Svenska jägareförbundet. Vi pratar om anslag, om att få tillbaka litet av de medel vi bidrar med. Det är bara det vi resonerar om. Vill man ha slut på denna debatt i kammaren i 107 fortsättningen vore det ju riktigt att man lade sin röst för reservationen!

Herr talman! Det var närmast herr Lundberg som uppkallade mig. Han sade att han kan jakten i Uppland och beskrev den. Men sedan gjorde han en beskrivning av den norrländska jakten och förhållandena i Norrland. Och där tycks herr Lundberg inte ha riktigt reda på hur det går till. Han talade om avstängning och förbud. Jag förstår att herr Lundberg därmed vill åberopa den ordning och reda som man försöker få på jakten i Norrland. Det ligger en bred opinion bland jägarna bakom detta. Det gäller inte bara att döda djur, det gäller också att se till att de får växa till sig och att man behåller en ordentlig älgstam t.ex. Det där att sörlänningar kommer upp till Norrland och skjuter ner alla älgar som finns där är bara nonsens. Först och främst ställer sig inte älgarna på parad när det kommer någon sörlänning. De är ibland mycket svårjagade — det vet nog alla jägare. Vi har dessutom ett system med jaktvårdsområden, där domänverket ofta ingår som en part. Herr Lundbergs angrepp på domänverket tycker jag inte är rättvist. Efter vad jag känner till från Västerbotten har domänverket gått in i jaktvårdsområdena och sett till att bygdebefolkningen fått köpa sina jaktkort och idka jakt. Åtminstone i mina trakter har alltså domänverket på ett föredömligt sätt upplåtit sina marker. Det finns ingen anledning att gå till angrepp. Jag vill i sakfrågan helt ansluta mig till vad herr Dockered sade från talarstolen för en stund sedan. Men jag vill bestämt avvisa de påståenden som herr Lundberg gör om hur jakt bedrivs i Norrland.
Herr talman! För herr Larsson i Umeå skall jag bara tala om att olyckligtvis har jag tvingats att syssla också med jakten i Norrland. Vill herr Larsson i Umeå säga mig: Vem har marken i Ångermanland, vem har den i Jämtland, vem har den i Härjedalen? Är det bygdebefolkningen? Folket fick den rätten för många år sedan, men var finns den rätten i dag? Om herr Larsson i Umeå får vara med ett tag till, är jag säker på att opinionslistorna blir än större, eftersom bygdebefolkningen över huvud taget naturligtvis kommer att hävda de gamla rättigheterna. Men i regel är den maktlös mot bolag och direktörer, som lagt beslag på fiskevatten, jaktmarker m.m. i Norrland. Om herr Larsson är intresserad skall jag visa honom handlingar, åtminstone från de senaste 200 åren, och då kanhända att han tas bort från den ljusa och overkliga bild som man brukar få när man läser historia utan att känna till fakta.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon debatt med herr Lundberg om detta. Det enda jag vill säga är att jag har faktiskt inte — som herr Lundberg kanske gjort — gått till urkunderna och handlingarna, utan jag har gått till de i dag aktiva jägarna och fått veta hur de ser på problemet. Och det är väl dessa jägare vi talar om inte några gamla papper.

Fru talman! Jag skulle väl kunna vara fullt belåten med att jag här har fått min motion tillstyrkt. Det kommer inte att tillsättas en speciell utredning som jag och min medmotionär Tage Sundkvist hade yrkat på men motionen kommer att överlämnas till en utredning som skall se över sambruksföreningarnas verksamhet. Jag skulle vilja skicka med ett ord på vägen till utredarna av vår motion och de andra motionerna — det finns ytterligare två motioner med samma önskemål om ett avbytarsystem för jordbrukare. Jag hoppas att man i större perspektiv tar upp förslaget, så att det inte bara kommer att gälla de eventuella sambruksföreningar som kommer till stånd med anledning av denna utredning, utan att man försöker lösa problemet genom ett avbytarsystem för hela den svenska jordbrukarkåren.

Fru talman! Det finns vissa slag av reformkrav, där problemet inte är om de kommer att genomföras, utan när de kommer att genomföras. Det går att streta emot under några år, ibland ganska många. Till slut blir opinionen för reformen så stark att de motsträviga inte vågar vidhålla sitt motstånd. Kravet på enkammarriksdag är det stora exemplet. Kravet på offentliga utskottsutfrågningar — fastän det är mycket mindre viktigt — är av samma typ: det är troligen en tidsfråga innan det blir verklighet. Och skälet till att den här förändringen sannolikt kommer att genomföras under 1970-talet är att skälen för den är så starka. Riksdagens utskott samlar ofta in information, bl.a. genom utfrågningar av experter, företrädare för organisationer och andra. Enligt vår mening bör utfrågningar av det slaget få en ökad betydelse. Utskotten bör kunna kalla in också statsråd för att ytterligare tränga in i viktiga frågor och propositioner. Genom muntligheten och frågeformen kan man dra fram informationer som annars lätt döljs eller försvinner. Då är frågan: varför skall en sådan utfrågning ske bara innanför slutna dörrar? Varför bör de informationer, som ett utskott kan dra fram, på det viset förbehållas endast utskottet? Vad finns det för skäl mot att göra utfrågningar av den typen offentliga? Ett skäl kan vara att materialet är hemligt. Det kan gälla vissa utrikeseller försvarspolitiska frågor. Och då är det klart att man också i fortsättningen skall kunna hålla slutna utfrågningar. Vårt förslag går ju ut på att ge utskotten rätt, men inte skyldighet, att hålla öppna utfrågningar. Ett annat skäl kan vara att man får mera uppriktiga svar, om de avges bara inför utskottet. Man slätar över och glider förbi, om massmedia är närvarande, säger man. Den tanken tror jag ofta överdrivs väldigt mycket. Men ibland kan man naturligtvis tänka sig att en person som skall utfrågas kan ange bärande skäl för varför det bör ske i slutna former. Och det vi föreslår är alltså ingenting som hindrar detta. Fler hållbara skäl än så mot offentliga utskottsutfrågningar kan jag inte finna. Man har anfört andra synpunkter, men de bygger på missuppfattningar eller på värderingar som jag omöjligt kan dela. Några har sagt att överläggningarna i utskotten skulle förlora på om de skedde offentligt. Vi har heller aldrig föreslagit något sådant. Det är själva utfrågningen av någon utomstående, inte utskottets överläggning och beslut, som vi anser bör kunna bli offentlig. Andra har sagt att vi inte i detalj kan överta det amerikanska systemet. Det är också rätt, och ingen har visat det mera utförligt än Ola Ullsten, Thorbjörn Fälldin, Rune Gustavsson i Alvesta och jag, som 1968 lade fram en utförlig utredning i en motion där vi just visade på skillnaderna mellan svensk parlamentarism och det amerikanska dualistiska systemet. Däremot har vi inte sagt att de institutioner som här i Sverige ersätter en del av de amerikanska utfrågningarna — remisser, enkla frågor, interpellationer, debatter i riksdagen i övrigt, parlamentariska utredningar — kan kompletteras och förbättras genom offentliga utfrågningar i ett utskott. Ibland har vi hört att intresset skulle tas bort från kammardebatten med en offentlig utfrågning. Det är säkert felaktigt. Tvärtom skulle intresset för riksdagen öka med en sådan reform, vilket också skulle öka intresset för kammarens överläggningar. Man skulle också kunna föra fram till offentligheten mer material i förväg i olika frågor, vilket i sin tur skulle stimulera massmedia att skriva om de frågorna när de når kammaren. Det här reformkravets utveckling är ganska intressant. Vi var några unga liberaler som förde fram det till folkpartiets landsmöte, partikongressen, 1966. Efter en hård debatt fick vi beslut på att saken skulle utredas inom partiets ram. Men parallellt med detta började vi sedan driva saken i riksdagen. 1967 kom den första motionen. Ingen enda i konstitutionsutskottet lär då ha yttrat sig i saken. Ett enigt avslag i de mest kärva ordalag. När konstitutionsutskottets ordförande skulle bemöta mig i första kammaren, ansåg han sakskäl vara så överflödiga att han bara med en enda mening yrkade bifall till utskottets avslagskrav. Då lade vi året därpå fram en egen utredning på 29 sidor, det hittills mest utförliga som skrivits i saken i Sverige. Det har sagts mig att 1968 års motion var så klar och upplysande att den också använts i undervisningen vid något universitet. Då ökade utskottet sitt yttrande från fem kärva rader till sju halvkärva. Man uteslöt inte längre att grundlagberedningen skulle syssla med ärendet, en generositet som herr Adamsson gjorde en blank reservation mot. Fortfarande var det ett enigt utskott som avstyrkte tanken, och i debatten i andra kammaren tyckte herr Adamsson att det var att ”missbruka rätten till tryckningen av en motion” när man lämnade in en motion av det här slaget. Så tog då i november 1969 folkpartiet ställning till en utredning om offentliga utskottsutfrågningar och skisserade på sin partikongress hur systemet skulle fungera också i sina detaljer. 1970 gick så folkpartiet in för den här reformen i en partimotion och i utskottet. Äntligen blev det en reservation från liberalerna. Äntligen blev det ett hårt tryck på den konservativa majoriteten. Äntligen började de motsträviga att tvingas argumentera. Och vad som då återstod var främst hänvisningar till grundlagberedningen, som skulle syssla med ärendet. I år har frågan ytterligare utvecklats. Förutom folkpartiet har också moderaterna ställt sig bakom reservationen liksom en av de tre centerpartisterna. Vi vet ju att meningarna i grundlagberedningen är synnerligen delade. Vi har ingen som helst garanti för att vi får ett positivt förslag därifrån om offentliga utskottsutfrågningar. Därför finns det alla skäl för riksdagen att nu göra en viljeyttring så att vi så snabbt som möjligt får ett sådant förslag. Det är lätt att genomföra den här reformen. Den bör inte förhalas länge till. Nu tror jag inte heller att utskottets majoritet är beredd att använda den föraktfulla tystnaden från 1967 eller de nedsättande glosorna från 1968 när det gäller att beskriva vårt reformkrav. Ute i samhället har det vuxit fram ständigt ökande krav på mer av insyn i de organ där makten finns och besluten fattas. Fler och fler begär sakskäl för slutenhet. De menar i god liberal anda att det är sekretessen och inte offentligheten som behöver motiveras. I debatten har kravet på mer av raka och rejäla besked från de makthavande vuxit sig starkt. I utfrågningar och intervjuer utsätts politiker, experter och företrädare för institutioner och organisationer i dag för en mycket mer närgången granskning än för tio år sedan. Fortfarande kan kanske någon ärrad veteran från Helgeandsholmen uppleva vårt önskemål om offentliga utfrågningar i utskott som nästan ett brott mot naturens ordning eller åtminstone mot goda seder. Men ute bland människorna skulle en sådan ökad öppenhet bara framstå som naturlig och angelägen. Och de värderingarna kommer att tvinga sig fram en dag i ett beslut i saken också här i riksdagen. Vi kan korta ner väntetiden genom att nu i dag rösta på reservationen till konstitutionsutskottets betänkande nr 17. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Fru talman! Den föregående talaren gick in på sakfrågorna, liksom herr Ahlmark. Jag skall inte göra det. Jag skall nöja mig med att förverkliga en kär tanke, nämligen att räcka en blomma till herr Ahlmark och hans medhjälpare för den entusiasm de visat i denna fråga och det arbete de lagt ner. Jag vill också gärna ge en blomma till centerpartiets företrädare herr Fälldin — kanske har han också kamrater bakom sig inom sitt parti — och ävenledes åt de moderata ungdomarna, som inom moderata samlingspartiet bidragit till propagandan för en reform i detta avseende. Jag vill gärna tillägga att i och för sig är det ju inte onaturligt att ungdomsförbundarna agerar. Det är väl också naturligt att något äldre i partiet så småningom tar intryck av detta, vi må vara ärriga veteraner, som en del kanske är, eller fååriga och mindre ärriga. En av anledningarna till att tidigare propåer icke mött samma gensvar inom utskottet har väl varit att propåerna varit ganska suddiga under lång tid. Det har inte varit riktigt klart om man syftat till det amerikanska systemet, som faktiskt åberopats i många utredningar. Det har inte varit klart om man skulle tvinga folk inför utskott eller inte. Det har inte varit klart vilken diskretionär prövning som skulle utövas, etc. etc. Nu har ekvationen hyfsats och det har blivit lättare att ta ställning till den. Sedan vill jag också säga att herr Ahlmark kanske inte verkade riktigt insatt på alla punkter, eftersom han talade om hur bra det vore om utrikesministern kunde komma till utrikesutskottet. Det har utrikesministern kunnat så länge utrikesutskottet har funnits. Även när det gäller övriga utskott har statsråd fr.o.m. detta år möjlighet att närvara på utskottets inbjudan och kallelse. Jag vill också gärna göra en liten personlig bekännelse. En av anledningarna till att jag tänkt om i denna fråga har varit den annorlunda information som informationsmedia har givit från riksdagen under de senaste åren. Det har blivit såväl i televisionen och radion som i pressen en koncentration kring det som försiggår utanför kammaren och inte kring det som försiggår i kammaren. Det har blivit en koncentration kring sådant som fredagens uppgörelse om annonsskatt, vilket i och för sig är naturligt, och gårdagens överläggningar om vissa lagar — allt saker och ting som utspelas utanför kammaren. Vad som händer i kammaren har drunknat mer och mer, sannolikt därför att kammardebatten anses ganska betydelselös. Saken har varit uppgjord i och med att utskottet sagt sitt eller — ännu värre — i och med förhandlingar innan utskottet börjat sammanträda, som väl fallet är i dag när ett visst utskott sammanträdde kl. 17. Under sådana omständligheter är det i och för sig naturligt att informationsmedia sökt sig till andra källor än kammardebatterna. Men därmed har informationen om vad som försiggår i kammaren, vad som förs ut härifrån av lagar och förordningar och synpunkter till allmänheten, brustit och blivit lidande. Det är en av orsakerna till att grundlagberedningen beslutat verkställa en första liten undersökning om pressreferaten om riksdagens verksamhet de senaste åren jämfört med tidigare år.

Kan man få denna frågestund redan i utskotten offentlig kan den stimulera debatten innan kammaren fattar beslut. Därför är jag, fru talman, beredd att tänka om på denna punkt. Samtidigt vill jag gärna säga att jag inte kan ansluta mig till reservationen i dag. Den reservationen tidsbeställer grundlagberedningens utlåtande till 1971. Grundlagberedningen har redan gjort en ganska omfattande utredning i dessa frågor. Kvar står egentligen bara några ytterligare utredningar som gäller pressinformation, radiooch TV-information plus beslutsprocessen. På den punkten har vi varit eniga om att vi skall avvakta erfarenheterna från den första enkammaren. Grundlagberedningen tänker alltså senast i början av 1972 ta ställning till dessa frågor. Därigenom går ingen tid förlorad, eftersom det är fråga om grundlagsändringar. Att vifta med 1971 är med andra ord ett slag i luften, eftersom vi inte vinner en minut, inte en dag och inte en månad i sammanhanget. Vi måste ändå vänta tills det blir tid för grundlagsändringar.

Den är väl onödig? Utfrågningen kan vi ha också innanför slutna dörrar, menar man. Det är klart att man kan.

Att man skulle dra intresset från kammardebatterna tror jag inte på. Den uppfattningen bygger på föreställningen att det finns ett fixt utrymme i radio, TV och tidningar för riksdagsreferaten. Jag tror detta utrymme kan öka, om riksdagen blir mera intressant. Ett sätt att göra riksdagen mera intressant är offentliga utskottsutfrågningar. Herr Johansson i Trollhättan säger att man skulle förrycka utskottsarbetet. Antag att vi i konstitutionsutskottet hade möjlighet till offentliga utfrågningar under denna vårriksdag! Jag kan bara tänka en fråga som vi skulle vilja ha en offentlig utskottsutfrågning på. Det gäller presstödets konstruktion. På vilket sätt skulle det förrycka konstitutionsutskottets arbete våren 1971, om vi kallade in t.ex. ansvariga statsrådet Carl Lidbom till en utfrågning om presstödets konstruktion och frågade ut honom om varför förslaget ser ut som det gör? Jag tror att det tvärtom skulle öka intresset för politiken och denna fråga. Svarar han bra är det en triumf för regeringen, svarar han dåligt blir det tvärtom. Till slut: herr Johansson i Trollhättan skämtar antagligen, men det är väl lika bra att bemöta det, i fall det skulle vara allvarligt menat. Han frågar: Har ni inte förtroende för Birger Lundström i grundlagberedningen? Nu råkar det vara så att herr Lundström arbetar för just denna reform som vi driver i vår reservation. Han har arbetat för den ganska länge i grundlagberedningen, och han skulle få ett starkt stöd där för sitt arbete, om riksdagen nu följde reservationen.

Fru talman! Man kan väl schematiskt se på en statlig utredning på två helt olika sätt. Det första synsättet säger att statliga utredningar är redskap i regeringens beredning av ärenden. De arbetar på regeringens uppdrag och med regeringens direktiv som rättesnöre. Regeringen tillsätter deras medlemmar och bestämmer själv om oppositionen skall kontaktas. Arbetsformerna bestäms av utredningen i nära kontakt med departementen. Frågan om offentlighet i olika faser av utredningsarbetet är en lämplighetsfråga som i sista hand bör avgöras i Kanslihuset. Om regeringen radikalt frångår en utrednings resultat och lägger fram en proposition med ett helt annat innehåll är det regeringens egen sak att avgöra om det nya förslaget först skall remissbehandlas. För en statlig utredning är, med det synsättet, ett led i regeringens beredning av sina ärenden. Den motsatta uppfattningen skulle väl vara ungefär den här. En statlig utredning är den metod med vilken viktiga problem behandlas och löses i den svenska demokratin. De stora partierna bör därför vara representerade i de utredningarna, som alltså nästan alltid bör vara parlamentariska. Direktiven skall inte binda utredningarna mer än nödvändigt. Oppositionen skall här få samma chans som regeringspartiet att få information och insyn och utforma förslagen. Sedan bör remissbehandlingen spela en mycket viktig roll. Och i den mån som regeringen på ett genomgripande sätt går ifrån en utrednings tankegångar bör också regeringsförslaget utsättas för en remissomgång i förväg. Men regeringen skall inte styra utredningsväsendet — det är lika mycket riksdagens sak att avgöra vad som bör utredas. Nu tror jag att det är få politiker som vill ansluta sig till någon av de här extremerna. Utredningsväsendet är varken en exklusiv inrättning för regeringen eller ett maskineri frikopplat från Kanslihuset. Det svenska utredningsväsendet är mycket mer komplicerat än så. Det är i avvägningen mellan tankegods från den ena och den andra uppfattningen som våra meningsbrytningar kan ligga. För det första: Regeringen tillsätter utredningar — ibland på riksdagens uppdrag men i regel utan ett sådant uppdrag. Det är regeringen som bestämmer i vad mån utredningen skall vara parlamentarisk eller inte och vilka direktiv den skall ha. Men inom ramen för de befogenheterna är det viktigt, enligt vår mening, att också oppositionspartierna i principiellt centrala frågor är med och bearbetar ett material och är med och utformar de praktiska förslagen. Det berikar utredningens arbete. Det ökar kunskapen om saken inom oppositionen. Det ökar möjligheten att genomföra viktiga reformer i enighet. Och när enighet inte uppnås ger en parlamentarisk utredning större möjlighet att få fram genomarbetade alternativ på ett tidigare stadium än annars. För det andra: Ibland kan det finnas starka skäl för en regering att utreda och bereda ett ärende inom ramen för departementet och det egna partiet. Man ger direktiv utan större valfrihet. Man vet att frågan är kontroversiell från början, och man vill utforma förslag på grundval av vissa värderingar och riktlinjer. Men i så fall — och de bör inte vara många — är det viktigt att oppositionen får chans att i god tid och med rimliga resurser utforma sina egna förslag. Om alltså regeringen vill frångå förfarandet med parlamentariska utredningar ökar kravet på vidgade utredningsresurser i någon form för den politiska oppositionen. Och för det tredje: Alldeles oberoende av om en utredning är parlamentarisk eller inte är det viktigt att dess material inte hemlighålls alltför länge. I regel startar utredningar med att dra fram material och sammanfatta det. Inte sällan skisserar man tänkbara alternativa lösningar på viktiga problem. Ibland forskar man fram nya fakta. Då är det viktigt att det materialet offentliggörs så snabbt som möjligt och innan utredningen går in i sin beslutsfas. Det stimulerar den allmänna debatten. Det påverkar utredningens kommande arbete. Det ger en chans för ett breddat inflytande från allmänheten. Och därför är det viktigt att vi i regel får till stånd en uppdelning av en utrednings arbete i en faktainsamlande del, som avslutas med publicering av materialet, och en beslutsdel då man tar ställning. När en utredning behandlar flera olika frågor är det klart att de faserna går in i varandra för de skilda områdena, att man alltså lägger fram delbetänkanden och annat, vilket också blir allt vanligare. Från folkpartiets sida har vi ofta diskuterat de här problemen därför att de är centrala för demokratins vitalitet och för olika meningsriktningar att göra sig gällande på beredningsstadiet, innan regering och partier har låst sig. I den reservation, som är enig för oppositionen, slår vi fast flera av de här sakerna: värdet av de parlamentariska utredningarna, värdet av tidig offentlighet av materialet och den risk vi löper vid alltför stor styrning av utredningsväsendet. Vi såg ett avskräckande exempel på en sådan styrning av en utrednings arbete för ett år sen. Av misstag kom ett brev från landshövding Per Eckerberg till offentlighetens kännedom. Han är ordförande i den s.k. samarbetsutredningen, och han skrev den 16 februari 1970 ett brev till industriminister Krister Wickman. Där frågade alltså socialdemokraten Eckerberg socialdemokraten Wickman vilket material han ville ha fram till valrörelsen. Jag citerar ur det brevet: ”Emellertid är det en rent politisk bedömning hur mycket regeringen nu vill ha fram och hur man ser på effekten. Vi har ju en valrörelse i faggorna och hur mycket sprängstoff den skall tillföras från utredningen, vill jag icke ensam avgöra.” Och sedan bad Eckerberg i brevet om ett samtal med Wickman och Palme i saken. Om det samtalets förlopp kan vi bara spekulera. Här ser vi alltså hur en synnerligen partilojal utredningsordförande betraktar sin utredning som en bricka i spelet inför valet. Regeringen skall bestämma vad man vill ha fram och ordföranden är beredd att effektuera uppdraget. Hur många sådana brev som skrivits och telefonsamtal som utväxlats och som aldrig kommit till allmänhetens kännedom vet vi inte. Men vi borde väl ändå kunna ena oss om att en partipolitisk valstyrning av viktiga utredningar av det slaget vill vi inte ska sätta sin prägel på framtidens utredningsväsende. Vi har också tagit upp en annan möjlighet som statliga utredningar hittills försummat att utnyttja: offentliga utfrågningar av experter och andra inom ramen för en utrednings arbete. Den 22 februari i år hölls den, såvitt jag vet, första offentliga utredningsutfrågningen i Sverige. Det var litteraturutredningen som frågade ut förläggare, författare och andra om pocketbokens problem och framtid. Den utfrågningen visade både på möjligheter och på svårigheter. Möjligheterna är uppenbara. Genom en öppen utfrågning offentliggör man materialet i samma ögonblick som man får in det. Man stimulerar den allmänna diskussionen i de frågor som utredningen skall handlägga och lösa. Man tvingar sig själv och dem som utfrågas att tränga in i materialet och att komma med besked. Man konfronterar olika meningsriktningar med varandra genom att växelvis fråga ut företrädare för olika grupper och ställa dem mot varandra. Det är fördelarna. Svårigheterna är också uppenbara, och några demonstrerades nog på hotell Malmen i Stockholm den 22 februari. Utredningens ledamöter måste förbereda en utfrågning mycket noggrant för att den skall ge ett gott resultat; jag hade en känsla av att våra förberedelser av frågeserier och annat inte var tillräckligt systematiska. Ordföranden i utredningen måste hålla fast överläggningen vid frågor och svar och inte tillåta alltför mycket av utvikningar; några gånger i mötet om pocketboken blev det för litet utfrågning och litet för mycket happening. De som frågas ut måste komma väl förberedda, inte ge allmänna svar på konkreta frågor. Jag hade en känsla av att man ibland trodde att de vanliga generaliseringarna skulle duga och blev irriterad när man ställdes inför siffror och preciseringar. Fru talman! Experimentet den 22 februari var alltså lärorikt: för litteraturutredningen men också för oss när vi diskuterar statliga utredningars framtida arbetsformer. Det är möjligt att förnya dem. Det går att öka offentligheten på ett tidigare stadium än i dag. Det är inte svårt att visa större öppenhet och bryta murarna av sekretess. Vi reservanter pekar på några sådana möjligheter, och jag yrkar bifall till reservationen till betänkandet nr 18.

Fru talman! Det är väl helt klart att idén bakom det svenska utredningsoch remissväsendet är unik i världen med sin demokratiska förankring. Särskilt gäller detta remissväsendet därigenom att utredningsförslagen går vidare ut till folket — visserligen inte till gräsrötterna direkt men till de större grästuvorna, om man nu kan ta en så vanvördig bild när det gäller länsstyrelser, domstolar, domkapitel och statliga verk. I de fall förslagen går till folkrörelserna får självfallet saken en ännu mer folklig förankring. Nu har emellertid en betänklig utveckling skett på de statliga utredningarnas fält. Vi har fått allt fler expertoch departementsutredningar, som ju måste bli interna angelägenheter för regeringen och därmed får en ensidig politisk styrning. Vi kommer väl ännu ihåg den senaste skattereformen, där regeringen gick ifrån allmänna skatteberedningen, beredde saken själv i finansdepartementet och överraskade svenska folket och halva riksdagen med sin proposition — nästan; det var ju en tidning framme då också och lyckades förmedla litet upplysning till människorna utanför kanslihuset. Och det var ju en reform som var mycket betydelsefull för alla medborgare. Den här sekretessen och inlåsningen i kanslihuset rimmar mycket dåligt med allt tal om och alla krav från alla håll om offentlig insyn och kontroll. Här har ju staten all anledning att gå före med gott exempel. Den nuvarande ordningen tar sig också lätt sådana uttryck att andra utredningar blir låsta av regeringen genom de direktiv som ges. De är ofta mycket detaljrika — de framstår ibland som en egen liten utredning, där det är rätt lätt att läsa fram vad vederbörande statsråd vill ha för lösningar, i vilken riktning man skall tänka. Det blir beställningsarbeten, där man har på känn att utredningens uppgift är att skaffa fram det material som skall bygga under de önskade lösningarna. Det är som herr Ahlmark sade, att parlamentariskt sammansatta utredningar tvivelsutan är den rätta demokratiska formen. Men den sortens utredningar har blivit mer och mer sällsynta — de har minskat med nästan 50 procent sedan början av 1950-talet — och det vittnar uppenbarligen om en tilltagande regeringskontroll av utredningsväsendet. Men några ord ytterligare, fru talman, om den offentliga insynen. Vad vet månne svenska folket om de 280 utredningar som sitter och som skattebetalarna betalar 40 miljoner kronor för? Det hade kanske varit intressant att få insyn i och nyttigt också, både för folket och för utredarna. Det presenteras delbetänkanden i vissa utredningar — det är sant — men som regel vilar tystnadens mystik över utredningsarbetet år efter år. Den som sitter i en utredning känner sig alltid förhindrad att säga någonting om något som har med någon utredningsuppgift att göra. Här skulle självfallet en större öppenhet tjäna många goda syften. Allmänheten skulle stimuleras till debatt, och ett bättre politiskt intresse skulle skapas. Som jag nämnde skulle den debatten självfallet också berika utredarna själva; folkets synpunkter måste anses vara ganska väsentliga i de sammanhangen. Enligt förre justitieminister Kling skall lagstiftningen också anpassas efter den förhandenvarande opinionen. Säkert skulle en större offentlighet också påskynda åtskilligt utredningsarbete. Ett tiotal utredningar har suttit mer än tio år. Det hade varit rätt nyttigt med offentlighetens strålkastarljus på sådana utredningar. Då hade det kanske också upptäckts att mycket av eftersläpningen beror på att ledamöterna har för många uppdrag. Vi anser att återkommande redovisningar från utredningarna bör kunna komma till stånd utan att arbetsron fördenskull behöver försvinna. När det statistiska grundmaterialet är insamlat är det klokt att göra en redovisning av det, och när man har kommit fram till alternativa lösningar är det ett lämpligt tillfälle till publicitet på nytt. Enligt kommittékungörelsen av år 1946 skall utredningarna också lämna en redogörelse varje år till departementet. En sådan redogörelse kunde väl också publiceras, i varje fall till någon del. I det sammanhanget finns det också anledning till offentliggörande på andra sätt. Någon gång kunde väl ett sammanträde vara offentligt, så att det också fanns möjligheter för press, radio och TV att närvara. Sekretessen kring utredningsarbetet skapar nu i stället alla möjliga spekulationer om vart det bär hän med utredningsresultaten. Följden blir gissningar och misstänkliggöranden. Vi har två utomordentliga exempel på det. Det ena är den sittande abortutredningen. Man har undrat mycket över hur ledamöterna där tänker. Tidvis har man befarat att utredningen siktar mot en våldsamt liberal lagstiftning men de senaste meddelandena ger precis det motsatta vid handen. Vad skall man tro och vad skall man tänka? Den sittande familjerättskommittén är det andra exemplet. Den blev också harangerad på Nordiska rådet i Köpenhamn, där nordiska parlamentariker var minst sagt lätt skrämda. Jag vill minnas att det var herr Adamsson som fick lugna dem. Det verkade som om de befarade att hela svenska folket skulle bli en enda sexgrupp, om den lag man väntade kom till stånd. Det blir lätt så, när man ingenting säkert vet. Om herr Adamsson den gången hade haft möjligheter att delge någon kommuniké om var man stod i utredningen, så skulle det ha varit mycket välgörande. Nu vet man ingenting. Det är bara de som vet, som är sammanslutna i utredningens frimureri. Utskottet skriver i sitt utlåtande att ”grundlagberedningen kommer att pröva väsentliga med utredningsväsendet sammanhängande frågor”, och det är gott och väl. Men det beror ju på vad majoriteten i grundlagberedningen betraktar som väsentliga frågor om man seriöst tar upp de tankar som kommer till uttryck i motionen.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

Fru talman!

Det var fastmera en diskussion om utredningsdirektiven. Det fanns emellertid nordiska vänner som läste dem precis som en viss potentat läser bibeln.

Fru talman! Det är riktigt att det var direktiven som oroade kollegerna i Köpenhamn. Men hade nu herr Adamsson haft något mer att stödja sig på än direktiven till utredningen, så hade det ju varit väldigt värdefullt den gången.

Fru talman! Jag lever inte i den uppfattningen att det i sak hade gjort någonting till den diskussionen.

Fru talman! När jag gått tillbaka till riksdagens protokoll har jag funnit att den fråga, som nu diskuteras, vid flera tillfällen varit uppe till debatt, senast vid 1970 års riksdag, då den diskuterades ganska ingående. Jag skall fördenskull inte försöka mig på någon allmän, exemplifierande genomgång av utredningsväsendet utan nöja mig med några reflexioner som motivering för min anslutning till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet. Det vanliga har varit, tycker jag mig ha funnit, att man betonat de statliga utredningarnas stora betydelse som ett led i beredningen av de beslut som skall fattas av regering och riksdag. Vi har sedan gammalt enligt praxis haft ett omsorgsfullt och ibland i tiden utdraget utredande. Detta omsorgsfulla utredande har allmänt ansetts värdefullt. Genom detta har frågorna blivit eftertänksamt övervägda och besluten kloka, har man menat. Det vare mig fjärran att på något sätt ifrågasätta detta synsätt. Huvudsyftet med utredningsväsendet är naturligtvis att utredningarna skall förbereda kommande kloka beslut. Men jag tycker att det också kan vara på sin plats att göra en liten vinkling av den här aspekten och framhålla några andra positiva effekter av det svenska utredningsväsendet. De statliga utredningarna ger ofta — även i de fall då de inte omgående leder fram till beslut och ny lagstiftning — en värdefull problempenetrering, de drar fram och redovisar material, som annars inte skulle komma fram. Detta stimulerar den allmänna debatten och ökar kunskapen om vårt samhälle på ett för den politiska demokratin synnerligen värdefullt sätt. Jag vill gärna framhålla detta för att understryka att min grundinställning till det ibland så kritiserade statliga utredningsväsendet är positiv. Vi behöver en ständigt fortgående genomlysning av samhället. Väl genomförda statliga utredningar bidrar på ett verksamt sätt till denna genomlysning. Detta är för övrigt en inställning som jag tycks dela med flertalet av kammarens ledamöter, åtminstone om man skall döma efter det faktum, att flertalet stora och s.k. tunga motioner som väcks i kammaren mynnar ut i krav på utredning. Syftet med de påpekanden som görs i reservationen är — som jag ser det — att slå vakt om viktiga värden i det svenska utredningsväsendet samt att söka finna metoder att ytterligare förfina det genom att öka möjligheterna till insyn och debatt. Även en god institution kan hotas av faror och även en god institution kan förbättras. Om utredningsväsendet alltmer kapslas in inom kanslihusets och ämbetsverkens väggar, så leder detta utan tvivel till en avskärmning av viktiga frågor, vilket är till skada för den fortlöpande debatten såväl inom som utom partierna. Parlamentariskt sammansatta utredningar har ur den här aspekten ett givet försteg framför de alltmer vanliga byråkratiska. De undersökningar som gjorts på det här området visar på en fortgående koncentration till regeringen och statsbyråkratin på bekostnad av de politiska partierna och även på bekostnad av organisationerna. Detta är en utvecklingstrend som enligt min mening bör brytas. Men även vad beträffar fristående utredningar finns det en tendens som bör uppmärksammas. Även i dessa utredningar har inslaget av parlamentariker sjunkit kraftigt. Det är risk för att vi är på väg mot en utredningstyp där experter och byråkrater leder utredningarna medan politikerna, parlamentarikerna, degraderas till sufflörer och informationsobjekt. Inte heller denna utvecklingstrend kan ur den politiska demokratins synpunkt vara lycklig. De övriga förslagen i reservationen syftar mer direkt till att öka öppenheten medan utredningsarbetet ännu pågår. Det förekommer visserligen redan nu i enstaka fall att materialinsamlingar redovisas innan utredningen är färdig, att debattpromemorior publiceras etc. Men detta är ingen mer allmän regel. Det vanliga är att utredningarna håller på sitt material fram till och med betänkandet. Detta kan väl vara berättigat i många fall, men minst lika ofta torde detta hemlighetsmakeri vara helt onödigt och dessutom olyckligt. Utredningarna drar ofta ut på tiden, och det finns en tendens till att den allmänna debatten i viktiga frågor mer eller mindre ligger nere under lång tid på grund av brist på bakgrundsmaterial och på grund av ständiga hänvisningar till att utredning pågår. Detta är i och för sig beklagligt. Men det innebär också att utredningen går miste om den information och de uppslag till alternativa handlingslinjer som en fortlöpande debatt skulle kunna ge. Det finns således all anledning att pröva alla uppslag till en ökad öppenhet inom utredningsväsendet. Med det konstaterandet ber jag, fru talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande nr 18.

Fru talman! Det föreföll på den senaste talaren som om man egentligen var rädd för alltför många talare i denna kammare. Det skall man kanske vara, men det är väldigt svårt att fördenskull låta bli att delta i debatten när den har fått ett vidgat område. Det verkar närmast som om fjorårets debatt legat till grund för motionen. Å andra sidan har motionen ett snävare tema än dagens debatt liksom fjorårsdebatten. En del är kanske för övrigt hämtat ur en granskningspromemoria, som uppställts av riksdagens revisorer och som nu är ute på remiss. Där tar vi upp kommittéväsendet ur flera synvinklar och pekar bl.a. på faran av ett minskat deltagande ifrån riksdagsmännen. Vi har jämfört 1950-, 1960 och 1970-talen. Ungefär samma antal riksdagsmän har varit med i utredningarna, medan antalet kommittéer har ökat och antalet experter tredubblats. Det är en utveckling som är mycket betänklig. Nr 40 Minst lika betänklig är tendensen att inom departement och olika Onsdagen den ämbetsverk tillsätta s.k. arbetsgrupper. Jag tycker att riksdagen där 10 mars 1971 måste hävda sig och säga ifrån, att vi vill ha åtminstone den insyn som det Stadgande i lag innebär, att riksdagsledamöter deltar i utarbetandet av viktiga förslag, angående förvärv som vi kanske sedan skall ta del av här och besluta om ganska hastigt. Har av medlemskap i man en parlamentarisk kommitté har man åtminstone en handfull politiskt parti människor som lär sig frågan. Skall utredningarna göras hemligt och okontrollerat som i dag sker i många ämbetsverk, är det en fara för demokratin. Denna del har herr Ahlmark inte tagit upp. Han är mera intresserad av pressens inblandning. Abortfrågan har dragits upp som ett exempel på en kommitté, som bort ha hearings till allmänhetens upplysning. Skulle man ha haft hearings i abortkommittén under årens lopp, skulle allmänheten fått ännu brokigare uppfattningar än som eventuellt nu har kommit fram. Det var ett mycket illa valt exempel. Det är i stället ett exempel på att en kommittée mår bäst av att smälta sitt eget stoff och ta hand om de undersökningar som den själv sätter i gång, innan man ber en allmänhet ta ställning och låter pressen få insyn. Däremot anser jag att vi helt enkelt måste kräva den insyn som det innebär att ha riksdagsmän med i utredningar. Det är ett krav som kan ställas över partierna. Det parti som jag representerar har hårdast fört fram kravet. I den promemoria som nu har kommit från riksdagens revisorer säger vi bestämt ifrån. Där är vi eniga.

Fru talman! Till grundvalarna i vår demokrati hör medborgarnas rätt att i val fritt ge uttryck för sin politiska uppfattning och deras rätt att tillhöra politiskt parti. Vi är glada och tacksamma över att vi i vårt land äger dessa demokratiska rättigheter. Samtidigt känner vi starkt med dem som i vissa andra länder är berövade dessa rättigheter och som har att kämpa mot diktaturer av olika slag. Vi hoppas innerligt att de ej skall förtröttas i sin kamp, utan att denna skall krönas med framgång, dvs. uppnåendet av det demokratiska system som för oss framstår som så naturligt. En svår skönhetsfläck i det svenska samhället är emellertid kollektivanslutningen, dvs. den systematiska anslutningen av en fackförenings samtliga medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Kollektivanslutningen har sin historiska bakgrund, och den kan måhända för gångna generationer ha framstått som förklarlig och kanske rent av försvarlig, men i våra dagar måste det betecknas som ett direkt groteskt förhållande att människor genom majoritetsbeslut — ofta vid möten där de själva inte har möjlighet att vara med — anslutes till ett politiskt parti. Under årens lopp har givits många exempel på hur ett fåtal medlemmar genom sitt beslut anslutit fackföreningar med stora medlemskadrer till det socialdemokratiska partiet. Vad det gäller är emellertid inte en kvantitetsfråga utan en kvalitetsfråga — en fråga om kvaliteten på vår demokrati. Kollektivanslutningen måste för varje rättänkande framstå som osund och djupt odemokratisk. Att försvara den med att medlem som ej önskar anslutning äger rätt att reservera sig går inte. Genom att tvingas anmäla reservation går vederbörande bl.a. förlustig den garanti för politisk rösthemlighet som vi anser att medborgarna bör ha. Det är ju också en bakvänd ordning att den, som ej önskar medlemskap, skall anmäla detta. Här liksom på andra områden bör givetvis gälla den ordningen, att för medlemskap skall erfordras en positiv åtgärd från vederbörandes sida. Som medlem i ett politiskt parti bör således registreras endast den som individuellt begär inträde i partiet. I flera motioner har i år liksom tidigare uttalats ett djupt beklagande över att förhållandena inte kunnat saneras på frivillighetens väg utan att missförhållandena har blivit bestående. Samtidigt har ifrågasatts om man inte måste tillgripa lagstiftning för att få en ändring till stånd. Konstitutionsutskottets socialdemokratiska majoritet har inte velat delta i någon kritisk skrivning i fråga om kollektivanslutningen, medan utskottets minoritet, bestående av dess samtliga borgerliga ledamöter, tar bestämt avstånd från det nuvarande systemet samtidigt som man framhåller att detta bör inte i första hand förändras genom lagstiftning utan genom åtgärder från partiernas egen sida. Emellanåt har det funnits verklig förhoppning om att socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen gemensamt skulle beslutat avstå från den odemokratiska form av medlemsanslutning som för närvarande gäller. Intressant i detta sammanhang är följande uttalande av Nils Elvander i hans bok ”Intresseorganisationerna i dagens Sverige” angående kollektivanslutningen. Han skriver: ”Kritiken har tidigare enbart kommit från borgerligt håll samt från kommunister och syndikalister; det socialdemokratiska försvaret har varit kompakt. Men i den debatt som förts sedan 1965 har vissa meningsskiljaktigheter framträtt på den socialdemokratiska sidan. Positionerna har måhända börjat rubbas, kompromisslösningar skymtar. En av orsakerna till denna förändring är att ett statligt stöd till partierna har genomförts på senare år. Om staten tar på sig ett ökat ansvar för partiernas finansiering skulle de traditionella finansieringsformerna få minskad betydelse, både för socialdemokratin och de borgerliga partierna.

Man kan också peka på att kollektivanslutningen torde försvåra LO: rekrytering inom det allt viktigare tjänstemannaskiktet i gränsområdet till TCO.” Så långt docent Elvander. Personligen har jag svårt att tänka mig att de socialdemokratiska ledarna innerst inne kan anse att kollektivanslutningen är en ur demokratisk synpunkt godtagbar företeelse. Likaså har jag svårt att tänka mig att framtidens dom över dem som så energiskt försvarar detta system kan bli annat än mycket hård. Systemet är enligt mångas uppfattning ovärdigt vår svenska demokrati och bör därför med det snaraste upphöra. I reservationen uttalas nu också förhoppningen att det genom opinionsbildning mot kollektivanslutningen skall visa sig vara möjligt att förmå partierna att själva bringa kollektivanslutningen ur världen, så att som medlemmar registreras endast personer som individuellt begär inträde i partiet. Vidare erinras det om att de i motionerna nämnda frioch rättigheterna övervägs av grundlagberedningen. Det är därför enligt reservationen inte erforderligt att nu aktualisera frågan om särskild lagstiftning. Reservanterna begränsar sig därför till ett uttalande, vilket — om det antages av riksdagen — innebär att riksdagen tar bestämt avstånd från kollektivanslutningen. Fru talman! Då ytterligare 14 talare är anmälda i denna debatt skall jag nu avslutningsvis — under åberopande av motionerna i ärendet, varav tre från moderata samlingspartiet — endast yrka bifall till reservationen.

Fru talman! I en demokrati organiserar sig människor politiskt på grund av sina åsikter. Det är åsiktsgemenskapen som motiverar partibildningen. I en demokrati utgår man också från att varje människa fritt och självständigt skall få bilda sig sin politiska åsikt. Det är en av de grundläggande rättigheterna, och det är som en av våra frioch rättigheter som detta spörsmål kan bli föremål för övervägande av grundlagberedningen. Det är alltså för demokratin främmande att människor av en viss kategori — grupper av individer — i klump ansluts till en politisk rörelse. Varje människa måste fritt få bestämma om hon eller han vill tillhöra ett politiskt parti och vilket parti hon eller han i så fall vill ansluta sig till. Detta är reservanternas principiella mening. Det är inte minst viktigt att hålla i minnet att det i en demokrati inte alls är nödvändigt att tillhöra någon politisk organisation. Man kan välja att stödja ett parti med sin röst vid valtillfället utan att fördenskull känna tillräcklig entusiasm för att vilja stödja det genom medlemskap. Detta har också betydelse när det gäller den s.k. reservationsrätten, eftersom den ofta utformas mera för att passa dem som stöder ett annat parti än det socialdemokratiska än för att passa dem som vill stå utanför alla etablerade partier och som inte har möjlighet att på det sättet motivera sin reservation. Reservationsrätten är givetvis dessutom demokratiskt oacceptabel av det skälet att den bidrar till att röja den politiska anonymiteten, vilken är en annan av de grundläggande rättigheterna i en demokrati. Vi har från reservanternas sida velat ge vår principiella uppfattning i denna fråga till känna. Detta är i alltför hög grad en demokratisk samvetsfråga för att man helt skall kunna tiga. Motionerna gäller lagstiftning mot kollektivanslutning till politiskt parti. Vi har menat att det borde vara tillräckligt att riksdagen antog ett principiellt uttalande mot systemet med kollektivanslutning till politiskt parti för att få denna företeelse att upphöra. Vi har betraktat det som uteslutet att något parti, efter ett uttalande av denna art från riksdagens sida, för egen del skulle vilja fortsätta att tillämpa ett sådant förfarande. Någon lagstiftning blir då inte erforderlig, och därför har vi inte heller funnit anledning att gå in på en diskussion av de i motionerna föreslagna olika formerna för lagstiftning i frågan. Jag vill, fru talman, också helt kort säga något om hur omfattande detta system är i dag. Enligt uppgifter från det socialdemokratiska partiet är ca 75 procent av partiets drygt 900 000 medlemmar kollektivanslutna, alltså ungefär 675 000 medlemmar. En undersökning av Svenska kommunalarbetareförbundet för några år sedan visade att inom det förbundet sympatiserade ungefär 20 procent av medlemmarna med de borgerliga partierna och mellan 5 och 7 procent med kommunisterna. I en större tätort beräknades nyligen att drygt 10 procent av de kollektivanslutna stödde de borgerliga partierna, och ungefär samma andel stödde kommunisterna. Det betyder alltså att åtminstone en femtedel av dem som i dag kollektivansluts till det socialdemokratiska partiet sympatiserar med andra partier än det som de kollektivansluts till. Därutöver har vi de fackföreningsmedlemmar som röstar på det socialdemokratiska partiet men som inte vill vara med i partiet som medlemmar. Det är naturligtvis svårare att säga hur många de är, och jag vågar mig inte på att göra en beräkning. Men jag tror att jag står på alldeles säker grund om jag säger att minst 150 000 människor i dag, mot sin vilja, kollektivt ansluts till det socialdemokratiska partiet. Det är för dessa människors skull vi tycker att det är viktigt att riksdagen i dag gör ett principuttalande. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Demokrati, dvs. folkstyre, betraktar vi som ett omistligt inslag i vårt samhällssystem. Däri är inbyggt det värdefullaste för att ge alla människor en chans att aktivt vara med om att forma samhället. Detta måste vara en grundläggande princip: att på allt sätt utbygga möjligheterna till politiskt engagemang av olika slag. En annan grundläggande princip är att individen skall ha rätt att fritt och genom egen aktiv handling fatta beslut om medlemskap i politiskt parti. Det är mot denna princip som det nuvarande systemet med kollektiv anslutning av medlemmar till det socialdemokratiska partiet strider. I föreliggande betänkande behandlas motioner som tar upp detta viktiga problemkomplex. Frågorna är ingalunda nya. Under årtionden har de varit aktuella och diskuterats ur skilda infallsvinklar. Centerpartiet har för sin del, bl.a. år 1965 genom partimotion, tagit upp frågan om förbättrat skydd för medborgarnas politiska integritet. Debatten genom åren visar att ökad olust mot kollektivanslutningen också gör sig märkbar inom socialdemokratiska kretsar. Tidningar med socialdemokratisk anknytning har varit starkt kritiska. Ett ständigt återkommande försvar för kollektivanslutningen har varit att det föreligger reservationsrätt. Denna s.k. befrielseform har många allvarliga principiella svagheter. Hur skall den personliga integriteten i politiskt avseende skyddas, om människor tvingas att begära utträde ur ett parti som man inte vill tillhöra? Lika viktigt som vi menar att det är att alla vid politiska val tar ställning i politiska avgöranden, lika viktigt är det — och det är vi alla överens om — att skydda valhemligheten vid valtillfället. Kollektivanslutningen och dess reservationsrätt är ett allvarligt avsteg från denna princip. Utnyttjandet av reservationsrätten har i många fall också betydande administrativa olägenheter. Fackförbundsavdelningarna har skilda tillvägagångssätt i detta avseende. I vissa fall räcker inte ens en skriftlig uppsägning utan en sådan måste kombineras med ett personligt besök. Detta är självklart helt otillfredsställande. Genom förändringen av organisationsstrukturen mot storavdelningar inom fackförbunden har också avstånden till expeditiorerna avsevärt ökats. Samtidigt har också beslutsfattandet mer och mer fått representativ karaktär. För min del vill jag starkt understryka den fackliga verksamhetens betydelsefulla roll i vårt samhälle. Det bör vara en självklarhet att varje arbetstagare skall vara ansluten till en facklig organisation. Detta ger bl.a. ökad konstruktivitet på arbetsmarknaden. Det måste ändock framför allt ur individens egen synpunkt finnas en klar gräns mellan en facklig och en politisk anslutning. Inom centerpartiet känner vi hur trycket ökar mot den form av kollektivanslutning som nu förekommer till det socialdemokratiska partiet. Detta är ju också ganska naturligt. Av centerns nära 1 miljon röster 1970 kan över en kvarts miljon beräknas vara anslutna till LO-förbund. Det kan inte vara rimligt att större delen av dessa skall tvingas att själva ta initiativet för att bli befriade från medlemskap i annat parti, och det kan inte heller vara en riktig anordning att det förekommer dubbelanslutningar till politiska partier. Vi måste snabbt komma fram till en lösning där vi får slut på detta anmärkningsvärda inslag i vår demokrati. Från centerns sida förordar vi att de politiska partierna själva går in för att sanera på detta område, och det kan ske genom att partierna inte registrerar andra personer än de som har individuellt sökt medlemskap i partiet. Det är också innehållet i reservationen vid konstitutionsutskottets betänkande nr 19, vilken, fru talman, jag härmed yrkar bifall till.

Fru talman! Låt mig först säga att den här kollektiva uppresningen var en mycket imponerande syn. Riksdagen har som bekant — och det har redan flera sagt — vid flera tidigare tillfällen behandlat borgerliga motioner med krav på uttalanden mot eller t.o.m. förbud mot kollektiv anslutning till politiskt parti. Riksdagen har varje gång, på goda grunder, avslagit motionerna. Måhända har en och annan formulering varit ny, men ingenting nytt i sak står att finna i årets motioner, i den borgerliga reservationen eller i det som hittills har yttrats från reservanternas sida. Det skulle därför, fru talman, i och för sig kunna räcka med att, som utskottet gör, hänvisa till vad utskottet nu och tidigare har anfört och som riksdagen varje gång har instämt i och så yrka bifall till utskottets hemställan.

Det beror på att grundlagberedningen har anförtrotts uppgiften att pröva såväl den enskilde individens som organisationernas rätt till politisk aktivitet. Därmed kommer också kollektivanslutningens förenlighet med medborgarnas frioch rättigheter upp till prövning. Bifall till reservationen eller till en positiv skrivning för kollektiv anslutning till politiskt parti skulle i realiteten innebära att riksdagen fråntar grundlagberedningen den här uppgiften eller binder grundlagberedningen i dess prövning. Riksdagen skulle således ta ställning till dessa frioch rättighetsfrågor utan föregående utredning. Så långt det formella, som är nog så viktigt och avgörande för utskottets skrivning. Låt mig så säga några ord om det socialdemokratiska partiets syn på och motivering för kollektivanslutningen. Vi har på grundval av en gemensam samhällssyn och därför att vi har gemensamma motståndare ett mycket nära samarbete med den fackliga rörelsen. I motsats till vad som är fallet med de borgerliga partierna och deras relationer till sina bidragsgivare, redovisar vi öppet såväl intressegemenskapen som de ekonomiska bidragens storlek och formerna för samarbetet med fackföreningsrörelsen. Och vi gör det därför att väljarna, enligt vår mening, har rätt till en sådan redovisning. Av någon outgrundlig anledning förmenar de borgerliga partierna väljarna den rätten då det gäller de borgerliga partiernas relationer till och intressegemenskap med sina bidragsgivare. Nåväl, det här var en parentes, i någon mån inspirerad av de demokratiska pekpinnar som herrarna viftade med och som jag tycker passade ganska illa i de händerna. En fackförening som finner det vara i sina medlemmars intresse att ekonomiskt stödja det socialdemokratiska partiet kan nöja sig med att lämna ett anslag. Men partiet ställer till den anslagsberedda fackföreningens förfogande en rätt till medlemsinflytande för fackföreningens medlemmar, med andra ord en rätt till inflytande över de anslag som man är beredd att bevilja. Det är det som kallas kollektivanslutning. Det ankommer på fackföreningens medlemmar och på inga andra, inte heller på det socialdemokratiska partiet, att avgöra om man från fackföreningens sida skall använda sig av denna rätt till medlemsinflytande eller inte. Är då, som de borgerliga kritikerna gör gällande, denna möjlighet till medlemsinflytande mindre demokratisk än företagens bidrag till de borgerliga partierna? Nej, det är som alla vet precis tvärtom. De bidragen beviljas av en styrelse bakom lyckta dörrar. Besluten är hemliga. Någon redovisning sker inte ens till företagets ägare, såvida nu inte SSU lyckats köpa en aktie i företaget och dra sanningen ur en motvillig styrelseordförande på bolagsstämman. Naturligtvis sker inte någon redovisning till företagets kunder, även om de får betala anslaget med prishöjningar eller uteblivna prissänkningar. Inte heller de anställda får veta något, även om de får betala anslaget med uteblivna löneökningar.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

Fru talman! Herr Andersson i Stockholm lät meddela att det inte var något nytt som redovisats i denna fråga. All right, men det är en mycket stor principiell fråga, och därför finns det anledning att t.o.m. upprepa gamla motiv och gamla synpunkter i frågan. Herr Andersson sade också att det var en gemensam politisk syn som inspirerade kollektivanslutningen. Jag måste för min del säga att då större och större grupper tydligen söker sig till andra politiska riktningar, måste denna gemensamma syn ändå vara behäftad med betydande brister. Den ekonomiska sidan av detta problem berörde jag för min del inte alls i mitt anförande. Jag förmenar icke någon organisation, självfallet inte heller fackförbund, att i vanlig demokratisk ordning besluta om bidrag till det ena eller andra hållet. Det är en helt annan sak än systemet med kollektivanslutning till ett politiskt parti. När det i övrigt gäller det resonemang som herr Andersson i Stockholm tog upp om de ekonomiska bidragen från näringslivet osv. till de icke socialistiska partierna, är ju det en fråga som på intet sätt angår centern. Vi har genom åren varit hänvisade till att med avgifter från våra egna medlemmar finansiera vår politiska verksamhet.

Fru talman! Herr Andersson i Stockholm sade att den här frågan har behandlats många gånger tidigare i riksdagen och att det inte hade anförts något nytt i dag. Jag har inte varit med tidigare och kan alltså inte vitsorda huruvida detta är riktigt. Men åtminstone en passus i herr Anderssons anförande tydde på att det var samma anförande som han har hållit många gånger förut. Det var när han talade om bidragen från företagen till folkpartiet. Folkpartiet mottar numera inga bidrag från företag — det råkar vara en nyhet som kan meddelas i den här debatten. Det finns i utskottets betänkande en sak, som jag undrar om den verkligen kan ha stått tidigare. I själva verket är den det enda som står i årets betänkande, nämligen att eftersom de i motionerna nämnda frioch rättigheterna övervägs av grundlagberedningen behöver vi inte behandla frågan i dag. Jag vet inte, herr Andersson i Stockholm, om det har stått förut — det kan i varje fall inte ha gjort det innan grundlagberedningen kom till. Och jag vet inte om man förut från socialdemokratiskt håll har presenterat denna fråga som en av våra frioch rättigheter. Sedan tycker jag nog inte att man behöver utreda den principiella sidan av saken. För min del krävs ingen beredning för att jag skall komma till uppfattningen att det inte är principiellt godtagbart med kollektiv anslutning av människor till ett politiskt parti. Jag vill fråga herr Andersson i Stockholm, eftersom herr Andersson tydligen har diskuterat detta så många gånger tidigare: Vad brukar de 150 000 medlemmarna i herr Anderssons parti, som mot sin vilja tvångsanslutits dit, få för svar av herr Andersson?
Fru talman! I mitt tidigare anförande tillbakavisade jag resonemanget om reservationsrätten och framhöll hur begränsat värde den rätten egentligen har. Nu vill jag i anledning av herr Anderssons i Stockholm anförande rikta mig mot resonemanget om att kollektivanslutningen skulle vara en intern fackföreningsangelägenhet som inte angick utomstående. Det resonemanget håller inte. Elementära frioch rättigheter är en fråga om demokrati och inte en intern fackföreningsfråga. Såvitt jag förstår måste det vara samhällets skyldighet att tillse att medborgarna inte blir föremål för en sådan odemokratisk behandling som det nuvarande systemet innebär. Fru talman! Än en gång ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Debatten om relationerna fackföreningsrörelsen kontra politiska partier har pågått i vårt land under mycket lång tid — praktiskt taget sedan den fackliga rörelsen föddes under förra århundradet. I fackföreningsrörelsens begynnelse i Sverige måste alla fackföreningar som ville vara med i Landsorganisationen också ansluta sig till det socialdemokratiska partiet. Men redan efter ett par tre år togs den bestämmelsen bort eftersom den ansågs vara en belastning som ledde till att flera fackförbund ville ställa sig utanför LO. I stället infördes en paragraf om att LO skulle ”verka för varje fackförenings anslutning till sin orts arbetarekommun och genom denna till Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti”. Även den bestämmelsen togs bort ur stadgarna efter ett tiotal år. Redan ett par år efter tvångsanslutningsparagrafens avskaffande började man diskutera kollektivanslutningen. Det fanns skäl både för och emot denna. Förespråkarna för densamma menade att samverkan ger styrka, särskilt under ett uppbyggnadsskede. En särskillnad skulle leda till att partiet, dvs. SAP, skulle förlora en stor del av sina medlemmar. Motståndarna hävdade däremot att fackföreningsrörelsens partipolitiska engagemang gjorde att arbetare med en annan politisk uppfattning inte ville ansluta sig till fackföreningen. Det skulle vara ovärdigt att räkna in medlemmar i ett politiskt parti utan att fråga efter deras uppfattning. Typografiska föreningen i Stockholm uttalade sig redan vid den tiden för neutralitetsprincipen: ”En fackförening skall kunna samla alla yrkesutövare oavsett vilken åskådning de hysa i religiösa eller politiska frågor. Det kan inte ske, om fackföreningen ansluter sig till ett visst religionssamfund eller ett visst politiskt parti. Vad respektive medlemmar i detta hänseende göra som enskilda personer är deras ensak.” Jag anser att det här uttalandet fortfarande äger sin giltighet och tyvärr måste upprepas. Internationellt förekommer kollektivanslutning bara i undantagsfall. För närvarande finns det egentligen bara ett fåtal länder som tillämpar principen. Under de senaste åren har delvis en ny form börjat tillämpas. Storavdelningarnas tillkomst, som gör att de beslutande organen — dvs. representantskapet — ofta motsvarar bara en eller annan procent av medlemmarna, har inneburit att det direkta medlemsinflytandet helt eller delvis har eliminerats. Vi som arbetar inom den fackliga LO-rörelsen vet att det här är ett stort problem. De ofta mycket knappa majoriteterna för en anslutning ger också klart besked om att det inte bara är i de breda medlemsgrupperna som man reagerar inför ett system, som betyder att man undantar sina egna arbetskamrater från deras elementära rättighet att fritt få välja politisk gemenskap, utan att det också bland de aktiva förtroendemännen råder stor tveksamhet eller motstånd. Reservationsrätten ursäktar inte det här tillvägagångssättet. Det normala måste väl ändå vara att också inträdet i en organisation sker på eget initiativ och inte bara utträdet. De senaste årens kritik har inte kommit bara från dem inom fackföreningsrörelsen som arbetat mot ett kollektivt anslutningssystem, utan framför allt i pressen har problemet diskuterats allt livligare. Framstående journalister — bland dem flera socialdemokrater — har sällat sig till de många som menar att det inte kan anses förenligt med en god och utvecklad demokrati att tvångsvis fösa in människor i ett politiskt parti som de inte sympatiserar med. Och även om man sympatiserar med just detta parti är systemet betänkligt.

Många fackföreningar har inte förnyat sitt kollektiva medlemskap. Det är därför jag hävdar, fru talman, att en lagstiftning som hindrar nuvarande förhållanden inte är av nöden. Men ett uttalande av riksdagen i enlighet med reservationen skulle befrämja de strävanden till vitalisering och förnyelse av den fackliga rörelsen som man där arbetar på. Jag menar att facklig solidaritet går mycket väl att förena med politisk frihet.